Herr talman! Kent Persson har frågat Anna-Karin Hatt vilka åtgärder hon avser att vidta för att säkerställa att Vattenfalls planer på att förlänga drifttider för kärnkraftverk är förenliga med regeringens ägardirektiv till Vattenfall samt vilka åtgärder hon avser att vidta för att Vattenfalls planer ska ligga i linje med regeringens energipolitik. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Vattenfalls uppdrag beslutades av riksdagen 2010 och är att "generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion". Jag tycker att det är viktigt att bolaget tydligt förhåller sig till detta uppdrag. Det innebär bland annat att vi som ägare tydligt sagt att en framtida strategi bör innehålla fortsatta investeringar i förnybar energi.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 Vad gäller de åtgärder som jag avser att vidta för att Vattenfalls planer ska ligga i linje med regeringens energipolitik vill jag börja med att förtydliga att bolaget ska verka i enlighet med det uppdrag som jag tidigare redogjorde för och som riksdagen har beslutat om. När det gäller eventuell investering i ersättningsreaktor i Sverige pågår det inom Vattenfall ett analysarbete. Eventuella investeringsbeslut ligger flera år fram i tiden. Fram till denna tidpunkt är det rimligt att samtliga aktörer, utifrån det riksdagsbeslut som fattades den 17 juni 2010, kan utvärdera förutsättningarna för att ersätta befintlig kärnkraft när livslängden når sitt slut. Här har Vattenfall samma förutsättningar som övriga aktörer. Jag avser därför inte att vidta några speciella åtgärder i denna frågeställning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Den har en bakgrund i de planer Vattenfall har att undersöka möjligheterna att ersätta en eller två reaktorer. Man har som sagt lämnat in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att undersöka det. Denna satsning innebär att man på Vattenfall är beredd att investera någonstans mellan 50 och 70 miljarder för att eventuellt ersätta reaktorer. Givetvis kommer det att få återverkningar på investeringsgraden när det gäller förnybar energi. Vi kan titta på vad som har hänt de senaste åren. Sedan 2006, när jag kom in i riksdagen, har de svenska kärnkraftverken utsatts för en rad incidenter, mer eller mindre allvarliga. Bara under det senaste året har intrång skett på Forsmark och Ringhals. Oskarshamn har stått under särskild bevakning från Strålsäkerhetsmyndigheten, och för inte så länge sedan drabbades Forsmark av ett strömavbrott när reservaggregatet inte fungerade. Det är klart att det här är väldigt allvarligt. Ändå är man på Vattenfall beredd att de närmaste åren satsa 16 miljarder på att förlänga drifttiden för redan befintliga reaktorer och dessutom undersöka möjligheten att ersätta dem. Det kommer att innebära ökade kostnader när det gäller avfallshantering, osäkerhet när det gäller att ta hand om avfallet och osäkerhet när det gäller konsekvenser för miljö och människor. Framför allt innebär det en ekonomisk belastning som kommer att leda till att satsningen på förnybar energi minskar. Enligt Vattenfalls investeringsplaner ska man investera 123 miljarder de närmaste fem åren. Givetvis är merparten av de investeringarna reinvesteringar. En mindre del är investeringar i det som man kallar ny energi. En del är investeringar i förnybar energi men en stor del i kolkraft, framför allt i Tyskland. Vattenfalls planer för 2013 och 2014 innebär också ökade utsläpp av CO2 - ökade utsläpp, inte minskade som det har sagts tidigare. Dessutom kommer deras utsläppsrätter, den fria tillgång som man har haft, i princip att försvinna från och med 2013. Det innebär en ökad ekonomisk belastning för Vattenfall på 4 miljarder kronor. De har sagt att de ska reducera CO2-utsläppen på något sätt. Den stora satsningen är CCS, avskiljning och lagring. Det är bara det att det finns ett problem, och det är att den verksamheten läggs ned eftersom det inte finns någon acceptans i Tyskland för att fortsätta den. Hur ska de då klara av att minska CO2-utsläppen? I ljuset av detta förstår jag deras planer på att dels förlänga livstiden, dels bygga ny kärnkraft. Det är bara det att det kommer att minska investeringsgraden när det gäller förnybar energi. Vi har sett deras satsningar tidigare. Det har varit vanvettsaffärer, vilket vi har diskuterat. Jag är övertygad om att deras planer nu också kommer att visa på det. Jag återkommer till det i senare inlägg.

Herr talman! Jag vill tacka för Peter Normans svar till min kollega Kent Persson. Peter Norman tar i svaret upp Vattenfalls klimat och energiambitioner och att man ska vara ett av de ledande företagen i Europa i den stora klimat och energiomställningen. Eftersom Vattenfall är ett företag som vi äger gemensamt och Peter Norman är den minister som ytterst har ansvaret tycker jag att det vore intressant att få veta lite mer om hur regeringen driver på för att klimatambitionerna verkligen ska uppfyllas. Som Kent Persson sade här tidigare ser man i Vattenfalls bokslut för förra året att Vattenfall gjorde större investeringar totalt sett i kol och gas än i förnybar energi. Det tycker jag rimmar väldigt illa med att man ska vara ett av de ledande företagen i klimatomställningen. Min första fråga är: På vilket sätt kommer Peter Norman att verka för att Vattenfall ökar sina investeringar i förnybar energi? Har Peter Norman redan nu tryckt på Vattenfall åt det hållet? Min andra fråga rör Vattenfalls ägande i utländska energibolag. Vi känner alla till Nuon och både tysk och polsk brunkol, och jag tror inte att det är någon av oss som gillar det. Men Vattenfall är också delägare i ett polskt energibolag som heter Enea. Man äger ungefär 20 procent av bolaget. Enea lämnade ganska nyligen in en ansökan om att få bedriva schiffergasbrytning genom fracking i Polen. Schiffergas är den kanske värsta formen av fossil utvinning av en energikälla. Delar av berggrunden sprängs sönder, och mängder med utsläpp och annat som förstör både den lokala miljön och det globala klimatet sprids. Flera länder i Europa har infört moratorium mot schiffergas just av det skälet. Här tycker jag att regeringen borde agera och verka för att Vattenfall genom sitt ägande i Enea inte ska bedriva schiffergasutvinning. Vad anser Peter Norman om det? Kommer Peter Norman att vidta några åtgärder åt det hållet? Avslutningsvis har jag en fråga rörande statliga Vattenfalls projekt i sydöstra Liberia i staden Buchanan, där Vattenfall var med och startade ett biobränsleprojekt som inte slutade så bra. Det ledde till att stora arealer av skog skövlades. Lokalinvånarna fick inte bli delaktiga i projektet som de hade utlovats. Stora delar av den lokala miljön förstördes. Nu väntar lokalinvånarna och bönderna på en kompensation från Vattenfall. Jag har ställt den här frågan till Vattenfalls vd Øysten Løseth, men han sade att Vattenfall har gjort sitt i Liberia och inte kommer att göra mer. Jag undrar ifall Peter Norman delar Vattenfalls vd:s ståndpunkt eller om man kommer att vidta åtgärder för att Vattenfall ska ta sitt fulla ansvar för lokalbefolkningen i Liberia.

Herr talman! Den grundläggande frågan är: Hur länge bör en kärnkraftsreaktor vara tillåten att driva? Det finns väldigt många andra aspekter. De miljöaspekter som Jens Holm och interpellanten tar upp är också väldigt viktiga i sammanhanget. Men den grundläggande frågan är denna: Ska kärnkraft vara tillåten, och hur länge ska kärnkraftverk vara tillåtna att driva? Det finns två utgångspunkter för detta som vi har haft i Sverige under de senaste lite drygt 40 åren. Den ena präglade kärnkraftsdebatten från 1973 och framåt, i huvudsak under Torbjörn Fälldins tid. Då gällde det att det högaktiva avfallet var så farligt att det var moraliskt oacceptabelt att vi skulle kunna hantera det under uppskattningsvis 100 000 år, och så vidare. Det är ett som jag ser det fullt acceptabelt skäl till att man vill avveckla kärnkraften, absolut. Den andra frågan, och den riktar sig mycket till Vänsterpartiet, handlar om ifall reaktorerna är tillräckligt säkra.

I övrigt ska Vattenfall och andra reaktorägare i Sverige vara underordnad den lagstiftning som finns på den här punkten. Det har hänt otroligt mycket på reaktorsäkerhetsområdet sedan 1975. Datortekniken har utvecklats kolossalt liksom övervakningstekniken, drifttekniken, materieltekniken, logistiktekniken och så vidare. Jag är oroad över att de reaktorer vi har nu håller på att bli så gamla att reaktorsäkerheten sjunker. Jag är glad att SKI ibland hinner stoppa driften. Kärnkraften är ingen säker energikälla, men den är tolerabel i jämförelse med många andra. Men om man är oroad över kärnkraftreaktorernas driftssäkerhet förstår jag inte hur man kan motsätta sig modernisering av dem. Och den andra frågan handlar om ifall man ska motsätta sig modernisering. Herr talman! Det finns väldigt olika synpunkter på om vi i Sverige ska använda modernast möjliga teknik för att driva kärnkraft så länge som den är tillåten, om vi ska hanka oss fram med de kärnkraftsreaktorer som visserligen moderniseras och utökas i omfattning eller om vi ska bygga helt nytt. Den frågan har mycket stora implikationer för miljöpolitiken i övrigt. Jag vill noga understryka att debatten har handlat om en sak från början och nu handlar om en helt annan sak. Nu kommer dessutom miljöaspekterna in. Allra sist, herr talman: Jag var nyligen i Tyskland och noterade att den tyska energipolitiken präglas av att man kommer att bli mer beroende av rysk gas och fransk kärnkraft.
Herr talman! Det blir liksom två debatter på en gång. Det ena är debatten om Vattenfalls göranden, och det andra blir en debatt om energipolitiken. Jag tänker försöka att i huvudsak hålla mig till Vattenfall. Låt mig dock börja med att säga att det mål om att reducera växthusgaser som FN har satt upp nog är ett av de högst prioriterade och mest primära mål som världssamfundet har, och land efter land, inklusive Sverige, har ställt sig bakom detta. Vi vet allihop vilka effekter det blir om vi får varmare klimat i Sverige. Enligt den senaste rapporten har man på allvar börjat fundera på att flytta Jakarta, vilket skulle få förödande konsekvenser för miljontals människor. Det är också därför som regeringen har tryckt så hårt på hållbarhetsfrågorna i alla statliga bolag, och till min glädje har till exempel LKAB lyckats framställa sina järnpelletar med betydligt mindre koldioxidanvändning än tidigare. Låt oss gå tillbaka till Vattenfall. Marschen in i det fossila beroendet skedde i början av 2000-talet genom förvärv av ett stort antal koltillgångar i huvudsakligen Tyskland och Polen och även av gas och kol i Holland. Jag tänker inte på något vis svärta ned den regering som var ansvarig då och inte heller den nuvarande regeringen, utan låt oss säga att Vattenfall hade en strategi som innebar ett stort förvärv av koltillgångar. Tanken med detta var, precis som Kent Persson sade, att man hade enorma förhoppningar på CCS-utvinningen, att lagra kolet. Detta var nyckeln till hur man skulle kunna klara sig ur detta dilemma. När sedan den tyska regeringen sade att den inte tänkte tillåta detta på tysk mark satt man med både ett miljöproblem och ett finansiellt problem, om man till exempel skulle få kraftiga skatter på detta. Där står vi i dag. Som både Kent Persson och Jens Holm vet är de investeringar som görs nu och nästa år en följd av de investeringar som gjordes för flera år sedan. Att inte fullborda dessa investeringar skulle betyda enorma kapitalförluster för skattebetalarna i Sverige. Det är givetvis en svår avvägning. Det tas dock inga beslut i dag om att gå in i ett nytt fossilt beroende, utan detta är beslut som togs för flera år sedan. Det är rimligt att Vattenfall får liknande möjligheter som konkurrenterna när det gäller kärnkraft. Det Vattenfall nu gör är inte att ta beslut om några stora nybyggnationer, utan det är ett analysarbete som pågår. Det är därför man har gått in med en ansökan till myndigheterna. Vi ska inte dra detta beslut för långt. Det rimliga är att Vattenfall får samma förutsättningar som andra givet de beslut som är fattade av denna kammare, det vill säga möjlighet till fortsatt drift. Jens Holm frågade hur vi avser att se till att Vattenfall blir mer miljövänligt. Vattenfall har nu, till skillnad från tidigare, uppenbara och mätbara mål om att sänka koldioxidutsläppen från 90 miljoner ton till 65 miljoner ton till 2020. Man ska också växa mer än den genomsnittliga tillväxten på de marknader man verkar på. Dessa mål har det goda med sig att de är uppföljningsbara, till skillnad från lite fluffigare mål. Detta kommer vi när vi har våra kvartalsmöten med Vattenfall alltid att notera, följa upp, diskutera och så vidare. För första gången på lång tid finns det alltså realistiska och uppföljningsbara mål för en mer fossilfri marknad för Vattenfall, vilket är bra.

Herr talman! Jag tackar statsrådet. Jag ska hålla mig till Vattenfalls planer eftersom det var det som jag skrev min interpellation om. Vattenfall gör denna analys för att man har planer på att ersätta befintlig kärnkraft. Vattenfall är det enda bolaget som gör detta. Varken Fortum eller Eon har satt i gång ett sådant arbete och har inte för avsikt att göra det heller, utan de följer det arbete som Vattenfall gör. Vad händer om Vattenfall kommer fram till att det är för kostsamt, att man inte har pengar och möjlighet att göra det? Vad är då regeringens handlingsplan? Vi kommer att stå med en enorm energibrist om inget görs. Det är därför regeringen måste satsa och ha en klar bild av hur framtiden ser ut. Nu har man lämnat över hela energipolitiken till marknaden, och marknaden får avgöra om vi ska ha kärnkraft eller inte. Kommer den fram till att vi inte ska ha kärnkraft kommer det att leda till brist på energi i Sverige och högre energipriser. Därför måste vi ha en plan för 100 procent förnybar energi och för hur vi ska ersätta kärnkraften i Sverige. Låt oss titta lite på hur det ser ut i världen. Citigroup i London varnade redan för ett par år sedan sina investerare för att satsa på och investera i kärnkraft: Vi vet inte kostnaderna för slutförvar, vi vet inte kostnaderna för rivning och den är i allra högsta grad osäker för finansiering framöver. EDF, det största franska bolaget, har nyligen diskuterat med den engelska regeringen och vill ha 40 års garanti på ett minimipris för att över huvud taget kunna tänka sig att bygga kärnkraft i England. Detta borde få regeringen att höja ett varningens finger, men i stället har man låtit Vattenfall betala in 100 miljoner till Strålsäkerhetsmyndigheten för att göra analysarbetet. Detta driver på en utveckling som i värsta fall kommer att leda till en enorm energibrist i Sverige. Den andra delen är att reaktorerna ska rivas oavsett om man bygger nytt eller inte. Det Vattenfall kan konstatera utifrån undersökningar av vad det kostar att riva är att den lösning som Tyskland hade och som Sverige skulle ha blev alltför dyr, så den har man övergett. Nu tittar man i stället på hur USA gör, men också det blir dyrare än vad man räknat med. Det är en allmän sanning att man alltid underskattar kostnaderna och överskattar vinsterna. Det gör man i alla sammanhang, även när det gäller kärnkraften. För bara fem år sedan skulle ny kärnkraft i Sverige kosta ca 30 öre. Vattenfalls grova beräkning visar på 50-60 öre, fast man egentligen inte har en aning. Regeringens icke-politik när det gäller energipolitik öppnar för en situation i Sverige som kommer att innebära stora påfrestningar på svensk energiförsörjning.

Herr talman! Jag börjar med att svara Folkpartiets Gunnar Andrén. Det är inte moderniseringar som Vattenfall förbereder för 16 miljarder, utan det är effekthöjningar. Man vill ut mer ur kärnkraften, och man kommer alltså att investera ungefär 16 miljarder de närmaste fyra åren. Detta illustrerar lite det vägval som vi står inför. Vi kan välja att pumpa in mer pengar i kärnkraften. Då måste vi investera otroliga belopp i effekthöjningar, då måste vi investera otroliga belopp i att göra kärnkraften säkrare och då måste vi, om regeringens energiplan går igenom, investera otroliga belopp i att bygga tio nya reaktorer. Det handlar om investeringar på kanske hundratals miljarder kronor, om vi räknar med allt. I den andra vågskålen har vi den förnybara energin som är billigare än någonsin. Vi vet att den är ren, vi vet att den är trygg, att den är säker, att den levererar el. Här måste vi välja. För oss i Vänsterpartiet är det klart att vi inte vill ha fossil energi och inte heller kärnkraft. Därför tycker vi att det är viktigt att lyfta upp den här frågan nu när Vattenfall förbereder de gigantiska investeringarna. Jag skulle vilja skicka med en uppmaning till Peter Norman. Jag vill att du nästa gång du har avstämning med Vattenfall tar upp det havererade projektet i Liberia och frågar Vattenfall om inte lokalbefolkningen ska få en ursäkt och någon form av kompensation. Dessutom tycker jag att du ska ta upp Vattenfalls ägande i polska Enea. Är det verkligen skiffergas de ska syssla med? Det finns ingen framtid i det, anser jag.

Herr talman! Jag tycker att Vattenfalls direktiv, som regeringen beslutat om, för närvarande har en god avvägning mellan olika mål. Där görs en väldig satsning på förnybar energi, större vill jag påstå en i de flesta jämförbara länder. Låt mig ta upp frågan hur länge man bör driva ett kärnkraftverk, eller tillåtas driva det. Det är intressant att notera att Vänsterpartiet inte vill ha fossila bränslen och inte heller kärnkraft. Det måste vara av olika skäl. Miljöintresset tror jag att vi båda delar. Kärnkraftsreaktorerna kan fasas ut eller inte byggas ut av två skäl, dels för att de är farliga, som vi varit inne på, dels - vilket jag tycker är fullt acceptabelt - för att det är för dyrt, som nu anförs. Det är ett annat motiv. Ingen som jag känner skulle vilja ha mer kärnkraft om det är dyrt och annat är billigare. Den plötsliga bekännelsen, där Vänsterpartiet gör sig till marknadsekonomins förespråkare, välkomnar jag. Det finns väl ingen som skulle bygga oekonomisk kärnkraft eller någonting annat. Jag kan tycka att den avvägning som regeringen har gjort i direktiven till Vattenfall, nämligen väldiga satsningar på alternativa energikällor, fossiloberoende, är bra. Vi behöver flera ben att stå på. Jag är ingen kärnkraftskramare, men jag delar helt åsikten att vi inte får räkna bort de marknadsekonomiska krafterna när vi väljer vilken energi vi ska ha i framtiden. Vi behöver en god miljö i det här landet.
Herr talman! Vad gäller kärnkraften finns det många känslor och åsikter om den. Ett antal personer önskar att vi ger subventioner till kärnkraften för att utveckla den ordentligt, andra tycker att vi ska lägga på skatter så att den inte utvecklas. Den linje som regeringen mejslat ut är att den ska bära sina egna kostnader. Den ska också betala för sin avfallshantering genom avgifter till Kärnavfallsfonden. Jag tycker att det är en rimlig åtgärd, en rimlig politik. Kent Persson frågar vad som händer om det inte går att finansiera aggregaten. Ja, då är väl andra tillgångar bättre, billigare och att föredra. Som ett konkret svar på frågan kan jag säga att det kontinuerligt sker en effektivisering av vattenkraften, som ju är vår stora kraftkälla. Förutom det måste vi komma längre med att få mer och bättre förnybart. Här är Sverige ledande i Europa exempelvis vad gäller vindkraft - onshore vindkraft, som visat sig vara mycket konkurrenskraftigt jämfört med offshore, som inte alls har gett de säkra elleveranser som man trodde från början. Förutom detta har vi projekt där vi gett Svenska kraftnät och andra i uppdrag att ha en pannordisk marknad och i framtiden kanske till och med en paneuropeisk marknad. Då hamnar vi i ett läge där produktionen av elektricitet inte blir lika viktig som i vilket land den sker, utan det gäller att se till att regionen får den elektricitet den behöver. Sedan måste vi också diskutera frågan om hushållning och pris. Om vi har en elmarknad med ett mycket lågt pris kommer effektiviseringar och produktivitet att avstanna när det handlar om att spara energi. Jag är inte säker på att det alltid är att föredra. Därför tror jag att vi även måste diskutera prisfrågan och hushållningen i sig. Till Jens Holm vill jag säga - jag hann inte med det i mitt förra inlägg - att jag gärna tar upp frågan om Enea och Liberia med Vattenfall. Enea känner jag över huvud taget inte till, och jag skulle därför välkomna om Jens Holm ställde en interpellation i den frågan. Då kan jag läsa på och ge ett bättre svar. Vad gäller Liberia känner jag till att såväl Vattenfall som Swedfund har haft investeringar i Liberia, men jag måste erkänna att jag inte vet exakt hur det ligger till. Jag har inga problem att ta upp frågan med Vattenfalls ledning, som jag träffar ungefär en gång i kvartalet. Tyvärr blir jag Jens Holm svaret skyldig. Frågan ligger lite utanför dagens interpellationsdebatt.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för den här interpellationsdebatten om Vattenfall och Vattenfalls planer när det gäller kärnkraften. Man räknar med att vi i Sverige kommer att ha ett överskott på 30 terawattimmar fram till 2030. Det är ganska rejält. Dessutom ska man räkna in de ytterligare effektiviseringar som ska göras under perioden men som vi ännu inte riktigt vet var de landar eftersom det inte kommit några beslut om hur det ska ske. Med dagens elpriser kommer den förnybara elproduktionen att växa ytterligare. Det finns alltså utrymme för att ha en plan för utfasning av kärnkraften. Jag tycker att det är rimligt att göra det. Jag är fullständigt övertygad om att kärnkraften har en bortre gräns och att vi måste planera för ett helt annat samhälle med förnybar energi, precis som Jens Holm tog upp, av den enkla anledningen att vi med kärnkraften bygger fast oss i ett samhälle som vi inte ser konsekvenserna av. Det är beslut som kommer att ge efterverkningar hundratals och till och med tusentals år framöver. Då lägger vi hela ansvaret på våra barn och barnbarn som får ta hand om det. Vi vet inte kostnaden för rivning av befintliga kärnkraftverk. Inte heller vet vi notan för Barsebäck eller när och hur den slutligen kommer att rivas. Kärnkraften har alltså många osäkerhetsfaktorer. Det finns dessutom ytterligare en koppling, som vi inte har diskuterat, nämligen kärnkraft och atomvapen. Den är mycket tydlig. Den blir särskilt tydlig när vi tittar på Irans kärnkraftsplaner, som vi i västvärlden vill stoppa eftersom vi gör kopplingen till atomvapen. Detsamma gäller Nordkorea. Har man inte den bilden klar för sig förstår jag att man ser kärnkraften som en energikälla vilken som helst.
Herr talman! Jag vill tacka Kent Persson, Jens Holm och Gunnar Andrén för debatten. Det är alltid roligt att diskutera med kunniga människor, vilket jag haft glädjen att göra i dag. Jag uppskattar det verkligen. Man kan se en vision för svensk elproduktion där Sverige har förutsättningar att med vattenkraft, kärnkraft, förnybara energikällor bli en elproducent som inom två eller tre decennier kan bli självförsörjande på förnybar energi, om vi däri inräknar kärnkraften. Vi skulle även ha möjlighet att låta en del av denna gröna el gå på export. Det vore ett bra tillskott till Europa och världen. Jag är enig med Kent Persson om att kärnkraften inte är en långsiktig lösning. Också jag ser problemen med kärnkraften och ser den faktiskt som en parentes. Sedan kan vi diskutera hur lång den parentesen kommer att vara, men det är inte på det energislaget vi ska bygga Sverige under mycket lång tid. Vi måste samtidigt acceptera de problem som finns. Låt mig nämna att IEA, International Energy Agency säger att vi i Tyskland i dag ser den kraftfullaste tillväxten inom kolkraft sedan efterkrigstiden. Dessa kolkraftverk kommer att ha en livslängd fram till åtminstone 2050 och kommer med största sannolikhet att vara en hörnsten inom tysk elproduktion under mycket lång tid framöver. Det är inte så vi vill ha det. Vi vill inte bli beroende av kolkraft som man förmodligen - men förhoppningsvis inte - blir i Tyskland. Enligt min uppfattning har regeringen genom att sätta upp väldigt lätt uppföljbara och utvärderbara mål för Vattenfall kanske för första gången gjort det möjligt för utomstående att utvärdera Vattenfalls utveckling och se att de verkligen uppfyller målen, som jag anser vara ambitiösa. Det tycker jag är alldeles utmärkt.